Herr talman! Herr Larsson i Luttra säger i sin reservation bl.a.: »Jag kan i och för sig ansluta mig till förslaget att avskaffa tvåkammarsystemet och genomföra en enkammarriksdag.

Jag anser att detta system kan komma att fungera tillfredsställande, om däri inneslutes väsentliga delar av det nuvarande tvåkammarsystemet.

Här i kammaren tycks man vilja försöka få klarhet i vem som givit upphov till förslaget, vem som är moder till det och vem som eventuellt kan betraktas som dess fader. Det är självklart att man bör vara artig och räcka över violer till mor, men jag kan i likhet med Karl Gerhard inte helt frigöra mig från känslan att det kanske också kunde finnas skäl att överräcka vitrioler till far — framtiden är ju så oviss!

Jag har ansett det betydelsefullt att ta upp denna fråga i detta sammanhang därför att jag har upplevt hur den kommunala representationen, representationen i landsting, i kooperation och i folkrörelser, fortsätter att minska. Detta är bekymmersamt, och jag finner det allvarligt att man nu utan vidare föreslår att 30 ledamöter skall rationaliseras bort från denna kammare — det finns t.o.m. representanter som har sagt att folkrepresentationen skulle kunna beskäras ytterligare.

Jag betraktar därför med oro denna krympning av representationen med drygt 30 ledamöter. Vårt land har kunnat hävda folkstyret under många århundraden och har visat att man kan bygga upp en stat i den andan.

Under den kritiska tid 1918 då rösträttsreformen beslöts sade Hjalmar Branting: Vi vill ingen diktatur. För folkets utslag skall vi alla böja oss. Vi litar på att har vi rätt skall vi segra med övertygelsens vapen. Med undantag för de tio första trevande åren därefter har denna demokrati kunnat åstadkomma en ekonomisk, social och kulturell revolution i vårt land som måste sägas ge vårt land en särplats bland övriga länder. Har då inte det nuvarande systemet fungerat på ett sätt som knutit samman land och folk? Eller finns det tendenser till att systemet skulle ha försvagat känslan för demokratin i vårt land? På det sistnämnda svarar jag nej. Jag tror inte att det beslut som i dag kommer att fattas betyder mer än en omsydd kostym. Men det är angeläget för oss att se till att representationen inte tunnas ut och att de folkvalda representanterna har kontakt med människorna ute i bygderna. Det är vikti gare för människorna där att möta folkvalda representanter som kan ge hjälp, råd och stöd än att möta paragrafer och anställda tjänstemän som måste följa paragraferna. Dessa kan vi ändra om det är nödvändigt. Herr talman! Jag anser det meningslöst att ställa något yrkande, men jag har velat ge uttryck åt denna min uppfattning.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att replikera herr Oskarson, som menade att man i denna debatt inte borde åberopa Weimarrepubliken. Han ansåg att vi inte har samma erfarenheter som den. Det är riktigt, men skälet till att vi inte har sådana erfarenheter är bl.a. att vårt nuvarande valsystem motverkar en splittring i små partier. Jag tror att sådana länder som Israel, som har ett proportionellt valsystem utan spärrar, är utomordentligt intresserat av att övergå från sitt nuvarande system till ett sådant som underlättar bildandet av handlingskraftiga regeringar. I övrigt, herr talman, kan man inte säga att denna debatt precis stimulerar till replikskiften. Diskussionen i kammaren har varit lugn, nästan tam. Kontrasten mot det klimat som rådde 1964— 1965 är slående; då fördes de inledande diskussionerna partierna emellan om hur man efter den förra författningsutredningens misslyckande skulle nå fram till en lösning. Då förelåg mycket stora motsättningar mellan partierna, ja, ibland en direkt utpräglad misstro mot de olika ståndpunkterna. Det sades vid denna tid att författningsfrågan var en så viktig fråga, att den var värd en strid. Det gäller demokratin, sade man med emfas i stämman, och vi måste ta strid för att hävda vår uppfattning. Om frågan gäller demokratins vara eller inte vara, är det självklart värt att slåss för sin uppfattning. Men demokra tin som grund var gemensam för de partier som diskuterade författningsfrågan. Det gällde att från en gemensam principiell utgångspunkt finna de lämpligaste formerna inom demokratins ram. Det hade varit förnedrande om vi i dag beträffande de viktigaste principfrågorna — valsystem, kammarsystem och parlamentarism — hade behövt uppleva en uppslitande strid mellan de politiska partierna. Lika naturligt och värdefullt som jag finner det vara att vi för en strid — gärna en hård sådan — om de politiska sakfrågorna, lika angeläget finner jag det vara att vi kommer överens när det gäller reglerna för demokratin och de former inom vilka demokratin skall fungera. Trots den litet matta stämningen upplever jag det därför som en betydande framgång för svensk demokrati när vi nu kan ta det första av de två beslut som erfordras för att en ny författning skall träda i kraft. Jag kunde inte undgå att lyssna till en av de yngre på den borgerliga sidan som i medkammaren varit bland de mest aktiva i författningsdiskussionen. Han utvecklade med stor frenesi hur man från borgerligt håll drivit socialdemokratin från ståndpunkt till ståndpunkt och hur vi hade fått slå till reträtt. Samtidigt hävdas från samma håll att detta är ett så dåligt förslag att man snart måste överväga att riva upp beslutet för att åstadkomma en bättre författning. Det är ganska intressant att man på en gång kan tillskriva sig nästan total seger vad beträffar författningens utformning och samtidigt säga: Detta är egentligen inte alls vad vi vill ha, utan vi måste överväga att göra om alltsammans snarast möjligt. Det går naturligtvis att skämta om en sådan inställning, men jag skulle också vilja varna för den. Om man har till utgångspunkt att en författning snarast måste göras om, får denna författning inte en fair chance att fungera på ett tillfredsställande sätt. När det gäller frågan om den kommunala demokratin, som ju har varit en avgörande tvistefråga, tror jag personligen inte att man bevarar och stärker den kommunala demokratin genom att hålla fast vid former som har visat sig vara ålderdomliga och som inte passar i modern tid. Den kommunala demokratins chans måste ligga i att den får en möjlighet att verka i det nya moderna samhället, med nya metoder. Därför förvånar det mig verkligen att de borgerliga nästan mangrant röstade emot t.o.m. utredningskravet om den kommunala parlamentarismen för något år sedan. Det är ju ett försök att finna nya former för att den kommunala demokratin skall bli livaktig och engagera medborgarna och kanske också i större utsträckning stimulera de aktiva politikerna. Sedan dess har det varit valår, och de borgerliga har kommit i majoritetsställning här och var i kommunerna. Jag har en liten känsla av att intresset för den kommunala parlamentarismen har ökat som en följd av att de borgerliga partierna upptäckt att det någon gång kan hända att de också kan ta hem en valseger och då få glädje av ett sådant här system. Herr talman! Jag tror att den förnyelse som grundlagsreformen medför skall kunna utnyttjas för att ge politiken ett bättre innehåll och hos medborgarna åstadkomma en större livaktighet. Det är trots allt inte författningen som til syvende og sidst är det viktiga, utan det viktiga är den politik som man enligt författningens grundregler kan föra ut i praktisk verklighet, i socialpolitik, utrikespolitik, bostadspolitik o.s.v.

Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö tyckte det var fel av mig att inte dra direkta paralleller mellan förhållandena hos oss och de som rådde i Tyskland under Weimarrepublikens tid. Jag hävdar fortfarande att det inte är relevant med sådana paralleller. Vi i Sverige har helt andra förhållanden och erfarenheter av gångna tiders politiska utveckling än dessa länder. Förhållandena i vårt land kan inte jämföras med situationen i Tyskland efter första världskriget och inte heller med den i Frankrike efter det senaste kriget. Jag förordade inte att vi skulle helt och hållet slopa spärren för småpartier, utan jag önskade att spärren skulle ha satts något lägre än som föreslagits. Jag anser nämligen att tröskeleffekten vid 4-procentregeln är för hög. En stor grupp människor kan genom denna tröskeleffekt komma att uteslutas från att göra sin stämma hörd i riksdagen. Jag vill än en gång understryka vad jag slutade mitt anförande med: Vi måste se till att författningen blir sådan att den ger handlingsfrihet för en effektiv regering och att inte statsorganen lamslås genom partisplittring.

Herr talman! Det kan möjligen synas förmätet att så här några minuter innan riksdagens kamrar går att fatta ett historiskt beslut, som enligt min mening befäster den svenska demokratin, ta upp en liten detalj i detta stora sammanhang. Men det är ju de små detaljerna sammantagna som bildar den stora enheten. Om det då till äventyrs klickar när det gäller någon detalj, så kan inte heller helhetsbilden bli fullkomlig. Det är väl också så att det även i denna stora fråga finns detaljer som inte är tillfredsställande och som man inte helt kan acceptera. Men man kan väl inte i en stor och omfattande fråga som denna vara helt överens i alla detaljer. Det gäller därför att överbrygga motsättningarna och så långt det är möjligt söka lösa problemen i enighetens tecken. Jag tror också att beslutet i denna fråga i huvudsak kommer att fattas i enighetens tecken. Jag vill bara helt kortfattat peka på en detalj som jag inte tror har berörts i denna långa debatt. Det gäller ändringen av 33 § kommunallagen den 18 december 1953 angående ledamöter i kommunens styrelse, som skall utses året näst efter det att allmänna val av fullmäktige ägt rum. Det förekommer sålunda ett helt års eftersläpning. Den nya fullmäktigeinstitutionen kan sålunda inte påverka kommunens styrelsesammansättning förrän ett år efter det att den trätt i funktion. Detta torde inte vara tillfredsställande. än mer anmärkningsvärd är den bestämmelse som riksdagen nu går att fatta beslut om beträffande en treårig mandatperiod i stället för den fyraåriga enligt nu gällande lag. Det betyder att kommunens styrelse under en tredjedel av perioden kommer att ha en sammansättning som bygger på en äldre opinion än den som finns företrädd i fullmäktigeförsamlingen. Endast under två år av den valda fullmäktigeförsamlingens mandatperiod kommer den nya kommunalnämnden och kommunalstyrelsen att vara verksam. Detta torde ändå inte vara riktigt. Jag har i motion nr 977 föreslagit en ändring härutinnan så att mandatperioden för ledamöter av kommunens styrelse och i nämnder för specialreglerad förvaltning skall räknas från den 1 januari året efter det val till fullmäktige ägt rum och att detta val skall förrättas under december månad samma år som val till fullmäktige ägt rum. Det hade varit ändamålsenligt att i samband med beslutet om författningsändringen — i vilken valperiodens längd ingår — också fastställa berörda ändringsförslag i åberopade kommunallag. Om det nu är fel att föreslå en treårig valperiod så är det än mer fel att fatta beslut om en eftersläpning på ett helt år. I konstitutionsutskottets betänkande nr 20 har bl.a. med anledning av ifrågavarande motion anförts att det uppdragits åt kommunalrättskommittén att behandla frågan. Vidare sägs det att något riksdagens initiativ i detta läge inte är påkallat i anledning av motionen. Det är möjligt att det inte har kunnat framläggas förslag till en förändring i denna kommunallag i samband med det beslut som skall fattas i författningsfrågan. Men jag tror ändå att det hade varit bättre att söka åstadkomma ett sådant förslag. Herr talman! Jag har velat föra på tal det orimliga med denna eftersläpning i fråga om val av kommunens styrelse och övriga nämnder i förhållande till valet av fullmäktige, och jag har gjort det i den vällovliga förhoppningen att kunna påskynda ifrågavarande utredning. Det kan inte i fortsättningen få vara en sådan eftersläpning som nu. För övrigt är inte bestämmelserna enhetliga i hela landet. I Stockholms stad t.ex. väljs stadens styrelser och nämnder samma år som valet av fullmäktige har ägt rum. Där finns sålunda ingen eftersläpning, och samma ordning borde gälla för landet i dess helhet. I övrigt vill jag helt instämma i de av herr Wahlund i debattens början framförda synpunkterna i denna fråga.

Herr talman! Motionärer från de fyra stora partierna, representerande olika valkretsar, har i en som vi tycker prin cipiellt viktig motion velat slå vakt om den gamla fina regeln att varje valkrets skall erhålla mandat efter sitt befolkningstal. Grundlagberedningen, regeringen och ett enhälligt konstitutionsutskott föreslår nu en ändring som innebär att antalet platser i riksdagen i framtiden skall fördelas mellan valkretsarna i förhållande till antalet röstberättigade. Detta måste betyda att inflyttningsområden samt områden med ett stort antal invånare under 20 år kommer att bli underrepresenterade. En gotlandstidning har kallat oss motionärer för bypolitiker och man ironiserar över vår tanke att antalet barn och ungdomar i ett län skulle komma att påverka mandatutfallet. Man säger att vi vill införa en ny princip, men så är ju inte fallet. Vi håller på den gamla principen. Den har vi ansett vara bra. Bakgrunden till vårt ställningstagande är rent principiellt. Vi anser nämligen att riksdagsmännen skall representera alla personer i valkretsen oavsett åldern. Förändringen förefaller minst sagt onödig. Men i den heliga paketlösningens namn har inte någon ledamot av konstitutionsutskottet ansett sig kunna biträda dessa som vi tycker välmotiverade synpunkter. Sedan jag redovisat denna principiella uppfattning vill jag påpeka att förändringen också kan få betydelse rent mandatmässigt. Antalet röstberättigade är inte lika stort inom de olika valkretsarna.

Det hade varit riktigt, om vi riksdagsmän även i fortsättningen hade fått representera alla inom valkretsen bosatta, oavsett åldern. Den i övrigt så framgångsrika grundlagberedningen har inte övertygande bevisat att den föreslagna ändringen var nödvändig. Jag kan, herr talman, inte komma med något yrkande men har velat att denna principiellt viktiga motion inte skulle begravas i fullständig tysthet.
Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att rätta herr Lindahls uppgift att konstitutionsutskottet var enhälligt. Min reservation ansluter sig till den ifrågavarande motionen och går alltså ut på att man skall behålla det nuvarande systemet för mandatfördelningen, d.v.s. att folkmängden skall läggas till grund. Tidigare i dag har jag också både talat för och yrkat bifall till denna reservation. Det är riktigt att den valkrets som i första hand tjänar på konstitutionsutskottets förslag är Stockholms stad, medan de som förlorar på det är — som herr Lindahl framhöll — Stockholms, Norrbottens, Västmanlands och Västerbottens län.
Herr talman! Det förslag till partiell författningsreform som vi nu behandlar syftar till djupgående förändringar av den svenska demokratins funktionssätt. Förslaget till en ny författning har varit föremål för långvariga utredningar. Ingalunda kan kritik riktas mot själva utredningsförfarandet; det har sannerligen inte forcerats, utan grundliga utredningsarbeten bildar bakgrunden till det beslut som vi om en stund skall fatta. Däremot har man anledning att beklaga att själva sakfrågans behandling i riksdagen skall behöva ske vid en tidpunkt då riksdagsarbetet är som mest intensivt. Detta är beklagligt och visar vår oförmåga att ordna riksdagsarbetet på ett förnuftigt och rationellt sätt. Trots att jag har framhållit den långa utredningstid som författningsutredningen har arbetat med och den grundlighet som kännetecknar dess arbete, är det med största tveksamhet som jag biträder förslaget i dess helhet till en ny partiell författningsreform. Den treåriga mandattiden, den gemensamma valdagen och en kammare med 350 ledamöter är några förslag som jag inte är helt nöjd med. Jag är övertygad om att det finns kammarledamöter som hyser betänkligheter liknande dem jag här har framfört. Men, herr talman, trots mina betänkligheter accepterar jag i stort sett det framlagda förslaget om en partiell författningsreform. Jag gör det därför att Jag anser att det är så viktigt och värdefullt med en ny författning, som möjliggör för folkviljan att utan en flerårig eftersläpning ge utslag i folkrepresentationen. Den eftersläpning som gör sig gällande i första kammaren är, såvitt jag förstår, icke förenlig med en god demokrati. De brister som otvivelaktigt vidlåder det författningsförslag vi om en stund kommer att anta skall, hoppas jag, efter erfarenheters vinnande kunna elimineras. Inför valet att vänta och se tiden an har jag därför böjt mig för att i stort sett acceptera dagens förslag till partiell författningsreform, väl vetande vilka brister som föreligger men ändå i förvissningen att de kan rättas till av kommande riksdagar. Herr talman! Dagens beslut är historiskt. Ingen fråga under denna eller tidigare riksdagssessioner har kunnat mäta sig med den fråga vi nu diskuterar. Beslutet om en partiell författningsreform kommer att innebära förändringar av vår representation, och jag ser i det beslut vi kommer att fatta ett stärkande av vår demokrati. Det kanske finns anledning att inför det viktiga beslut som stundar blicka tillbaka i tiden och ett ögonblick stanna inför de män som 1866 var med och beslutade om det årets representationsreform. Jag har tagit fram Ridderskapet och Adelns protokoll för den 22 juni 1866 och skall i korthet citera vad som sades när den gamla ståndsindelningen då upphörde. Jag gör det med risk att någon drar på munnen och menar att det inte har med dagens beslut att göra. Men visst har det detta! 1866 års författningsreform möjliggjorde demokratins genombrott i Sverige, och vad vi nu kommer att besluta om är en fortsättning av den författningsreformen, ett ytterligare stärkande av vår demokrati.

Ifrån denna stund blir samhällsbyggnaden en annan, dock endast byggnaden, ty grunden förblifver densamma — lagbunden frihet.

R. o. Ad. har af ålder egt rätt, att, såsom rikets första Stånd, sjelfskrifvet deltaga i lagstiftningen.

Lagar kunna förändras, rättigheter kunna upphöra, men qvar står pligterna mot fäderneslandet, och, blifva dessa pligter väl uppfyllda, föga bekymrar det den sanna Adeln hvar, uti samhället, dess plats ställdes.» Må vi icke bokstavligen, men ändock i vördnad och tacksamhet begrunda dessa ord!

Herr talman! Jag föreställer mig att kammarens ledamöter förstår vad jag nu skall tala om. Jag har i dag suttit och lyssnat på anförandena i denna kammare om den viktiga fråga, som författningsreformen givetvis är. Jag vet inte om det är flera än jag som har fått ett intryck av att det ändå förekommit en del överdrifter i värderingen av reformens betydelse för vår parlamentarism och vår demokrati. Vi skulle nu få något nytt som skulle ha oanade konsekvenser. Det miåste väl ändå vara en överdrift. Man frågar sig osökt vilken plattform vi hittills haft för vår demokrati och parlamentarism. Jag skall ta upp en fråga som berör rättviseaspekten i detta sammanhang, nämligen behandlingen av Gotlands representation i riksdagen. Många av de föregående talarna har sagt att hela detta ärende egentligen blivit uppgjort i förväg mellan de olika partiledningarna och partiinstanserna. Flera av dem som deltagit i författningsutredningen sitter nu i denna kammare, och jag vill därför be om den upplysningen huruvida det ingick i partiöverenskommelsen att Gotlands representation skulle minskas till två mandat. Jag vill något närmare utveckla denna fråga för att visa hur orimliga konsekvenserna verkligen blir. Gotland har för närvarande tre ledamöter i denna kammare tack vare den undantagsregel vilken, såsom redan tidigare påpekats, tillkom år 1909. Beträffande förstakammarmandaten gäller att Gotlands och Kalmar län gemensamt utser representanter i samma val. Vi har under åtminstone de flesta av mandatperioderna haft två ledamöter i första kammaren. Sammanlagt har vi alltså för närvarande fem riksdagsrepresentanter. Den mest rättvisa fördelning som författningsutredningen kunnat utgrunda är att ge oss endast två representanter i den nya enkammaren. Utskottets majoritet har stannat för ett antal av 350 ledamöter i enkammaren. Detta innebär alltså en minskning med cirka 30 ledamöter. Minskningen av Gotlands representation, d. v. s. tre ledamöter, utgör alltså 10 procent av den totala minskningen för hela landet. På experterna i författningsfrågan verkar det som om detta skulle vara den högsta form av rättvisa. Om antalet ledamöter i den nya enkammarriksdagen skulle minska lika mycket som Gotlands representation nu föreslås bli reducerad, skulle antalet kammarledamöter bli endast 190. Man har ändå kommit fram till att 350 skulle vara det rätta antalet — men för Gotland är två det rätta antalet. Jag har varit med om att väcka motionen II:971 med herr Gustafsson i Stenkyrka som första namn, och jag yrkar bifall till denna motion. Tidigare under debatten har jag instämt i herr Dockereds yrkande om avslag i fråga om förslagets huvudprinciper. Jag föreställer mig att var och en som representerar Gotlands folk skulle göra på samma sätt; eljest sviker man gotlänningarna. I andra hand yrkar jag härvidlag bifall till reservationen 1. Till minoriteterna har mycket ringa hänsyn tagits. I reservationen 7 av herr Hamrin i Jönköping har yrkats på att spärren mot småpartier inte bör sättas vid 4 procent av rösterna i hela riket, utan vid 3 procent. Jag kommer att rösta för denna reservation. Från olika håll har framhållits att det ur parlamentarisk och demokratisk synpunkt är detta närmast en synnerligen betydelsefull reform som riksdagen i dag skall fatta beslut om. Från flera talare har talet härom faktiskt verkat en smula andfått. Det gäller dock — som vi alla vet — en delreform. Kan då inte de som skall fortsätta med utredningarna tänka över vilken oerhörd felbedömning som gjorts i fråga om Gotland? Vi gotlänningar hoppas att det blir ändringar, ty det nu föreslagna systemet är orättvist. Om det är en stor reform som skall genomföras gäller detta naturligtvis även för Gotland, ty Gotland tillhör ju Sverige. Men för Gotlands folk ligger det en djup besvikelse i reformen.

Herr talman! Med hänsyn till intresset för författningsfrågan och behovet av en lösning har naturligtvis ett förslag till slut måst framläggas och accepteras, även om det på många punkter bär kompromissens prägel. Jag skulle vilja kommentera ett par avsnitt, som jag varit speciellt intresserad av och som jag delvis har haft anledning att bevaka i bankoutskottet. Först och främst gäller det frågan om ledamotsantalet.

Detta förslag är en kompromiss vilken — som vi alla vet — drivits fram främst av centerpartiet, som velat ha ett så stort antal ledamöter som 350. Konsekvensen av kompromissen blir, eftersom de andra partierna böjt sig för centerpartiet på denna punkt, att vi får bygga ett nytt riksdagshus för att kunna hysa församlingen. Om centerpartiet haft ett något större sparsamhetsintresse och visat mera aktsamhet med skattebetalarnas pengar borde det ha varit möjligt att stanna vid ett ledamotsantal av omkring 300. Då hade vi kunnat bli kvar i detta hus och inte behövt lägga ut de ett par hundra miljoner som den dyra kompromissen nu kommer att kosta oss — detta på grund av centerpartiets ställningstagande. Det är emellertid inte bara för att riksdagen skall kunna stanna kvar i sitt hus som jag ansett att ledamotsantalet skulle sättas till 300. Det bör sättas vid denna siffra även för att riksdagens inre arbete skall stärkas och riksdagens styrka ökas i relation till olika myndigheter. Till frågan om riksdagshuset får vi ju återkomma vid ett senare tillfälle. Den fråga som är svårast att besvara inför författningsreformen är huruvida man genom denna ändring skapar en stark regeringsmakt eller om man i proportionalitetens intresse skapar en svag regeringsmakt, splittrade regeringar och splittrade majoriteter. Kommer dessa senare företeelser att bli det utmärkande för vår parlamentarism i framtiden? Man får hoppas på det bästa, men onekligen innebär författningsreformen på denna punkt en försvagning i förhållande till de önskemål om en stark regeringsmakt som kommit till uttryck i detta sammanhang. Den sista punkt som jag skulle vilja beröra med några ord gäller regeringsformens 8 15, där det talas om Konungen såsom högste befälhavare för krigs makten. Jag undrar om inte tiden är mogen för att inse att Hans Majestät Konungen inte längre kan fungera som högste befälhavare över krigsmakten. När vi nu moderniserar en 1800-talsförfattning borde i fortsättningen Konungen skiljas från uppdraget att vara högste befälhavare över krigsmakten. Denna befogenhet måste i realiteten ligga i andra händer. Det är ett onödigt spegelfäkteri som bedrivs härvidlag, och det har ingen grund i verkligheten. En modernisering kräver en bättre överensstämmelse med de verkliga förhållandena. Vi har ingen anledning att behålla gamla grannlåter, som icke längre är realiteter.
Herr talman! Jag tror mig kunna konstatera att herr Hagnell inte har åhört det anförande jag hållit tidigare under debatten. Hade så varit fallet skulle han inte ha argumenterat som han nu gjorde. Jag försökte utveckla en mängd motiv för att vi inte skall banta ned vår riksdag. Sedan kommer herr Hagnell, under debattens sista minuter, och talar om pengar. Vi i centerpartiet borde enligt hans mening vara sparsamma med statens medel.

Herr talman! Det finns en reservation, nr 5, vid konstitutionsutskottets betänkande som många av kammarens ledamöter kanske i dessa dagar anser vara särskilt aktuell. Jag kan inte ansluta mig till den, oaktat att de tre högerledamöterna i konstitutionsutskottet befinner sig bland reservanterna, och jag har särskilda skäl för att inte kunna göra det. Inom grundlagberedningen företogs nämligen en skärpning på denna punkt. Den ursprungliga lydelsen var att vårsessionen skulle kunna förlängas då »särskilda» skäl förelåg. I den nu föreslagna lydelsen heter det »synnerliga» skäl. Kammarens ledamöter torde vara medvetna om skillnaden mellan dessa uttryckssätt. Med synnerliga skäl menas nämligen att det skall till en mycket stark motivering för att få vårsessionen förlängd. Det är riksdagen själv som avgör detta. Trycket kommer att vara så starkt att det mycket sällan skulle kunna bli en förlängning. Partierna håller sina riksmöten just i juni före midsommar och har händerna fulla. Men vore det verkligen praktiskt med en giljotin, som klipper av varje möjlighet att avsluta vårsessionen senast den 15 juni? Inte ens den hårda arbetsbelastning vi har under dessa sista veckor av vårsessionen skulle kunna betraktas som tillräcklig motivering för vårsessionens förlängning. Herr talman! Många av dem som yttrat sig i dagens debatt har känt ett starkt behov av att freda sitt samvete med brasklappar. Vi som har deltagit i grundlagberedningens arbete har inte känt något sådant behov; det torde ha framgått av debatten. Vi har hållit förbindelserna bakåt till partiledningarna och riksdagsgrupperna. En kompromiss är en sammanjämkning av skilda önskemål och ståndpunkter. Den är odelbar. Träffar man en överenskommelse, skall man stå för den och arbeta för dess förverkligande. Det är en fråga om förtro ende för de politiska partiernas uppträdande och handlande. En överenskommelse träffas för att hållas, icke för att rivas upp så snart tillfälle ges.
Herr talman! Endast ett par ord! Jag känner mig inte frestad att vid denna tidpunkt ta upp en diskussion om de grundprinciper som varit vägledande för denna partiella författningsreform. Jag blev ganska överraskad över herr Hagnells yttrande. Jag hade knappast väntat mig att vi som avslutning på denna debatt om hur vi skall stärka folkrepresentationens ställning och fördjupa demokratin skulle få åhöra en diskussion om huruvida det skulle vara billigare eller inte med 300 ledamöter i stället för 350. Logiken skulle i så fall naturligtvis bjuda att vi borde avskaffa riksdagen, så bleve det en ännu större besparing. Så långt gick dock inte herr Hagnell, och det kan jag förstå.

Herr talman! I sitt inlägg underströk statsministern mycket kraftigt de skäl som talar för en folkrepresentation på 390 ledamöter. Jag ber bara herr Hagnell att studera statsministerns uttalande på den punkten, som innehöll åtskilliga värdefulla och riktiga synpunkter. Jag tror som sagt inte att vi stärker folkrepresentationens ställning och fördjupar vare sig demokratin eller känslan hos svenska folket för detta hus — eller det nya hus som här skall stå — genom en diskussion om en och annan budgetsiffra, när vi bedömer principerna för vår författningsreform.
Herr talman! Jag begärde ordet på Jag frågade om det var bestämt innan förslaget lades fram för riksdagen att vi på Gotland skulle få två mandat. Det har jag inte fått svar på, och det behövs inte heller något. Jag har emellertid mina aningar, eftersom herr Björkman har varit med i grundlagberedningen och inte sagt någonting. Men är det inte också överenskommet efter så många års resonemang att man skulle vara överens om antalet ledamöter i en kammare? Då skulle väl inte högern komma med sina 300 ledamöter i både motion och reservation !
Herr talman! Mitt lokalpatriotiska hjärta klappar naturligtvis fortare när jag hör herr Franzéns i Träkumla välkända dialekt. Jag kan försäkra herr Franzén, att mitt hjärta är helt för dessa tre mandat på Gotland, men träffar man en överenskommelse om grundprinciperna i valsystemet med de fasta mandaten och tilläggsmandaten, kan man inte göra avsteg från den principen utan att rubba hela systemet. Detta har herr Johansson i Trollhättan alldeles riktigt påpekat, och jag instämmer med honom på den punkten. Beträffande frågan om de 350 ledamöterna, herr Franzén i Träkumla, ingick det inte i någon överenskommelse att det skulle vara just 350. Författningsutredningen hade föreslagit 290 1edamöter. Men när expertgruppen i maj 1964 skulle behandla arbetsformerna för denna enkammarriksdag sades det att man skulle arbeta under förutsättningen, att det skulle bli 350 ledamöter, och det gjorde vi också. Det sades emellertid i grundlagberedningen även ifrån, att den delen inte ingick i överenskommelsen. Högerpartiet har hela tiden ansett att antalet borde vara 300. Denna linje, som vi också hade rätt att reservera oss för, har vi följt upp i vår partimotion och i en reservation till konstitutionsutskottets betänkande nr 20.
Jag kan i alla fall slå fast, herr talman, att herr Björkman i sitt hjärta är med oss på Gotland, även om det inte har märkts mycket av detta i handling. Det förhåller sig emellertid på det sättet, att vi har mist mandat — de har minskat från fem till två. Det är alltså på den heliga principens altare som vi har fått offra dem. Men jag hoppas ändå på en ändring, när nu utredningen fortsätter. Tänk om, ni som är med i utredningen!

Herr talman! Med anledning av herr Wennerfors” interpellation angående viss nyligen uppdagad spionageverksamhet vill jag meddela följande: Genom den spaningsverksamhet som från svensk sida bedrivits har klarlagts, att den östtyska underrättelsetjänsten hade ett agentnät under uppbyggnad i Sverige. Personer bosatta i Sverige har kontaktats för detta ändamål eller på annat sätt varit föremål för uppmärksamhet från östtyska underrättelsemän. En östtysk sovvagnskonduktör har av den svenska säkerhetspolisen avslöjats som kurir i det aktuella agentnätet. Den svenska säkerhetspolisen har omhändertagit fyra radiosändare, s.k. snabbsändare, som funnits nedgrävda på svenskt område. Vidare har säkerhetspolisen på olika platser påträffat terrängbrevlådor för förmedling av underrättelsematerial. Dessa radiosändare och brevlådor har också ett direkt samband med ovannämnda agentnät.
Herr talman! Jag är övertygad om att statsministern har ytterligare informationer utöver vad som återfinnes i detta svar. Men även om redogörelsen är kort, ber jag att få tacka statsministern för svaret. Detta innebär nämligen att uppgifterna i den första kommunikén från polisen är riktiga. Att regeringen konstaterar detta för den breda allmänheten är väsentligt, då det ger många en tankeställare om vad som sker i vårt närområde trots bl.a. talet om Östersjön som ett fredens hav. Det är tragiskt att behöva påpeka detta, men vi måste vara på vår vakt gentemot vissa östersjöstaters intresse för svenskt territorium. Vad som är särskilt allvarligt är att det inte är fråga om den vanliga informationsverksamheten utan om förberedelser för ren femtekolonnverksamhet. Kanske borde ändå statsministern i sitt svar ha kunnat beröra den smugglingsverksamhet som på ett både raffinerat och fräckt sätt, tydligen med östtyska myndigheters goda minne, utgjort en pusselbit i denna spionageaffär. Herr talman! Statsministerns svar är mycket kort. Jag har i ärendets nuvarande läge försökt vara lika kortfattad.

Herr talman! Fröken Bergegren har ställt vissa frågor till mig beträffande barns medborgarrättsliga ställning. Den första frågan gäller, om det finns eller pågår någon utredning om de eventuella nackdelar av ekonomisk eller social natur som här i landet bosatta barn av främmande nationalitet kan ha av att inte vara svenska medborgare och om regeringen har för avsikt att verka för en utjämning av möjligen förekommande olikheter mellan utländska och svenska barns ställning i dessa avseenden. Någon utredning som är inriktad speciellt på de frågor som fröken Bergegren nämner föreligger inte. Emellertid är i Sverige bosatta barn av främmande nationalitet i de allra flesta avseenden redan tillförsäkrade samma förmåner i ekonomiskt och socialt hänseende som tillkommer svenska barn. Barn med utländskt medborgarskap har bl.a. rätt till allmänt barnbidrag, bidragsförskott, sjukförsäkringsförmåner, socialhjälp och utbildning i grundskola och gymnasium. För rätt till bidragsförskott krävs dock att vårdnadshavaren är svensk medborgare. Folkpensionsförmåner, t.ex. barnpension, utgår fortfarande i princip endast till svenska medborgare. Fröken Bergegren har vidare frågat mig om jag anser att vår nuvarande medborgarskapslagstiftning ger tillräckliga möjligheter att naturalisera här i riket födda barn som inte förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, fastän en av föräldrarna är svensk, och om regeringen har för avsikt att väcka förslag i Nordiska rådet, Europarådet eller FN i syfte att befrämja en enhetligare internationell lagstiftning för att värna barnens rättmätiga intressen i medborgarrättsligt avseende. Här i riket fött barn i äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man blir inte svensk medborgare vid födelsen, om det enligt lagen i faderns hemland automatiskt förvärvar hans medborgarskap. I andra fall blir barn i så dant äktenskap svensk medborgare vid födelsen. Barn utom äktenskap blir svensk medborgare vid födelsen om modern är svensk medborgare. Så är inte fallet med barn utom äktenskap till utländsk kvinna och svensk man, men sådant barn får automatiskt svenskt medborgarskap, om föräldrarna ingår äktenskap med varandra. Barn som inte blir svensk medborgare vid födelsen kan senare få sådant medborgarskap genom naturalisation. Det är möjligt att inom ramen för vår nuvarande medborgarskapslagstiftning tillämpa en generös praxis i dessa ärenden. Denna möjlighet utnyttjas också. Vanligast är att barnet upptas till till svensk medborgare tillsammans med utländsk fader eller moder. Uiländsk man som är gift med svensk kvinna brukar numera naturaliseras redan efter omkring fem års hemvist i Sverige, om han uppfyller villkoren i fråga om vandel och försörjningsförmåga och äktenskapet haft viss varaktighet. är mannen medborgare i annat nordiskt land kan han naturaliseras efter ännu kortare tid. Självständig naturalisation av barn under 18 år efter ansökan av vårdnadshavare förekommer också. är vårdnadshavarna två krävs i överensstämmelse med föräldrabalkens regler att ansökan görs av båda. Emellertid har Sverige liksom flertalet andra västerländska länder som princip att försöka undvika dubbla eller flerfaldiga medborgarskap, eftersom dessa kan medföra allvarliga olägenheter för den enskilde, bla. skyldighet att fullgöra militärtjänst i två eller flera länder. Med hänsyn härtill är vi som regel mindre benägna att bevilja naturalisation, om barnet inte förlorar sitt tidigare medborgarskap genom att upptas till svensk medborgare. I många länders medborgarskapslagstiftning saknas bestämmelser om förlust av medborgarskap, när landets medborgare får medborgarskap i annat land. Jag kan emellertid meddela att regeringen inom kort kommer att föreslå riksdagen att godkänna en inom Europarådet upprättad konvention som syftar just till att begränsa förekomsten av flerfaldiga medborgarskap. En av grundsatserna i den konventionen är att en person som efter egen ansökan blir medborgare i en stat skall förlora sitt tidigare medborgarskap. Det är min förhoppning att konventionen skall vinna en så allmän anslutning, att det i framtiden blir möjligt för oss att använda naturalisationsinstitutet i betydligt större utsträckning än för närvarande. Om äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man upplöses och modern får vårdnaden om makarnas barn, naturaliseras barnet när modern begär det. Inom justitiedepartementet har gjorts vissa undersökningar av förutsättningarna för en liberaliserad praxis vid naturalisation även av barn i bestående äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man. Detta arbete har resulterat i att vi i samförstånd med de övriga nordiska länderna nu naturaliserar barn i äktenskap mellan svensk kvinna och man från annat nordiskt land, så snart föräldrarna ansöker därom. Samma praxis tillämpas beträffande österrikiska barn. Det har också visat sig möjligt att på ett smidigt sätt få medverkan från myndigheter i andra länder, t.ex. Västtyskland, i de fall det behövs för att undvika dubbelt medborgarskap vid självständig naturalisation av barn. Jag vill också framhålla att medborgarskapslagarna i åtskilliga av de länder, varifrån invandrare söker sig till Sverige, inte obetingat föreskriver förvärv av faderns medborgarskap för utomlands fött barn, då modern har främmande medborgarskap. Av denna typ är lagstiftningen i t.ex. Bulgarien, Jugoslavien, Rumänien, Sovjetunionen och Tjeckoslovakien. Barn i äktenskap mellan svensk kvinna och man från något av dessa länder torde därför enligt vår medborgarskapslag bli svensk medborgare vid födelsen, om denna äger rum här i landet. Även om man i princip bör sträva efter att förhindra dubbla medborgarskap, kan det i vissa fall komma i fråga att naturalisera barn på vårdnadshavares önskan, även om det skulle medföra dubbelt medborgarskap för barnet. Jag tänker då framför allt på barn i sådana äktenskap där fadern är att anse som politisk flykting och därför i realiteten inte åtnjuter sitt hemlands beskydd. Om det i det enskilda fallet föreligger ett särskilt behov av att barnet upptas till svensk medborgare, bör man också i andra fall kunna göra avsteg från principen. Sådant behov kan t.ex. anses föreligga för att ge barnet möjlighet att få sådana sociala förmåner som nu är förbehållna svenska medborgare. Samtidigt med förslag att godkänna en svensk anslutning till Europarådskonventionen om begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap avser regeringen att föreslå riksdagen att godkänna en inom FN utarbetad konvention om begränsning av statslöshet. Propositionen kommer också att innehålla förslag om lättnader för medborgare i annat nordiskt land att förvärva svenskt medborgarskap. Det är f. n. inte aktuellt från regeringens sida att ta initiativet till ytterligare internationella överenskommelser på medborgarrättens område.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Nuförtiden växer ganska många barn upp här i landet utan att vara svenska medborgare. Det gäller dels barn till flyktingar som har kommit hit och barn till invandrad arbetskraft, en invandring som pågår i stigande omfattning, dels barn i s.k. blandäktenskap. Fler och fler svenskar väljer numera sin äktenskapspartner i andra länder eller inleder utomäktenskapliga förbindelser med utländska medborgare.

Det kan naturligtvis därtill komma att innebära ett allvarligt otrygghetsmoment och många gånger en fara för barnens rättssäkerhet, när förhållandena inte förlöper normalt för familjen och barnen. Vi anser väl här i Sverige att alla barn, som växer upp här, bör ha i stort sett samma ekonomiska och sociala trygghet under sin uppväxttid. Det var orsaken till min första fråga, om det kunde innebära någon olägenhet för ett barn att växa upp här i landet utan att ha svenskt medborgarskap. Av justitieministerns svar framgår att utländska och svenska barn i stort sett är likställda i ekonomiskt och socialt hänseende. Det finns några fall, där barnen tydligen inte har samma rättigheter, och det kanske kan övervägas om man inte borde försöka eliminera även de olägenheterna. I varje fall blir det väl aktuellt, om vi skulle komma in i ett integrerat Europa. Beträffande möjligheterna för utländska barn att få svenskt medborgarskap har vi ju en ganska liberal lagstiftning. Först och främst kan noteras att flertalet av dessa utländska barn under sin uppväxttid så småningom kommer att bli svenska medborgare på grund av att familjen söker och får svenskt medborgarskap. När barnet har vuxit upp här 1 Sverige och nått 18 år, har det ju också en självständig rätt att söka och få medborgarskap. Sedan upplyste justitieministern om att vi med nuvarande medborgarskapslag har möjligheter att tillämpa en ganska generös praxis när det gäller att bevilja medborgarskap också åt barn, som inte är fyllda 18 år, samt att man även är generös i tillämpningen. Jag får väl ur svaret utläsa, att justitieministern också anser att man bör tilllämpa lagen generöst i alla de fall då det kan ligga i barnens intresse och inte medföra några påtagliga nackdelar. Men givetvis måste man ta hänsyn till vårdnadshavarnas inställning.

Det är ju inte så att medborgarskapsrätten innebär bara rättigheter, utan den innefattar också vissa skyldigheter. Vi kan nog göra den reflexionen att den svenska lagstiftningen gör att situationen för barn av främmande nationalitet här i Sverige inte är särskilt prekär så länge allting förlöper normalt. Med de möjligheter vi har att på liberala grunder naturalisera barnen, där vi särskilt tar hänsyn till medborgare från de nordiska länderna eller om en av föräldrarna är svensk, har väl barnen egentligen inga olägenheter att sitt utländska medborgarskap fram till den övre skolåldern. Därefter kan de ju skaffa sig självständig medborgarrätt och alltså få samma möjligheter till fortsatt utbildning och skolning som svenska barn. Det är när det uppstår komplikationer inom familjelivet som olägenheterna visar sig. Redan om familjen flyttar ur landet och bosätter sig i den andra förälderns hemland kan det. uppstå vissa besvärligheter, men framför allt om det uppstår söndring i äktenskapet och det blir tvist om vårdnaden om barnen så kommer ju olägenheterna i dagen, och dessa blir större ju större olikheter som råder mellan de båda föräldrarnas respektive hemländer. Det har ju tyvärr hänt att den ena av föräldrarna i ett sådant här blandat äktenskap rättsstridigt har fört makarnas barn ur landet. Det har då varit omöjligt för de svenska myndigheterna att försöka utverka utlämning av barnet, såvida det inte förelegat speciella överenskommelser mellan de båda länderna. Detta är naturligtvis en mycket allvarlig sak som man verkligen måste begrunda hur man skall komma till rätta med. Jag tror nu inte att det går att lösa problemet så som man ibland tänkt sig, genom att vi generöst skulle kunna bevilja svenskt medborgarskap åt alla barn som har en svensk förälder och som är bosatta här i landet, ty detta skulle ändå inte undanröja risken med det dubbla medborgarskapet, som jag anser att vi inte skall utsätta barnen för. Det hjälper oss inte att åberopa barnets svenska medborgarskap om myndigheterna i det andra landet inte erkänner detta utan håller på sin rätt att betrakta barnet som medborgare i sitt land. Här finns såvitt jag förstår ingen annan möjlighet än att försöka nå överenskommelser på det internationella planet. I det avseendet har bl.a. på svenskt initiativ väckts en motion i Europarådet med begäran om undersökning huruvida man inte skulle kunna få till stånd en konvention som reglerar utlämningsförfarandet i de fall då en förälder egenmäktigt och mot den lagliga vårdnadshavarens önskan för bort ett barn från hemvistlandet. Jag får väl hoppas att detta skall leda fram till resultat så småningom... Men även om man lyckas lösa denna detaljfråga, berör det bara ett begränsat avsnitt av världen, inte ens hela Europa. Vi vet ju att det numera blir allt vanligare att blandäktenskap ingås mellan parter från länder i alla världsdelar, länder där familjerättsliga principer, nationella sedvänjor och religiösa uppfattningar i hög grad avviker från våra. Då är naturligtvis riskerna för svåra konflikter betydligt större. Jag har inga illusioner om att man genom internationella överenskommelser snabbt skall kunna lösa dessa mycket intrikata problem, men det är såvitt jag förstår den enda väg vi har att gå. När justitieministern nu upplyser om att den svenska regeringen för närvarande inte överväger några nya initiativ för att få till stånd ytterligare överenskommelser på medborgarskapsrättens område, så tar jag inte det som ett uttryck för någon negativ inställning från regeringens sida.

Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till och även läst stats rådets svar på fröken Bergegrens interpellation angående barns medborgarrättsliga ställning. även om det vid en hastig genomgång kan vara svårt att rätt tolka innebörden av svaret vill jag ändå med herr talmannens benägna tillstånd ta till orda i frågan. Jag har tidigare varit och är också för närvarande inblandad i dessa frågor genom motioner i riksdagen. Medborgarskapslagen var som alla vet uppe till behandling i riksdagen förra våren med anledning av motionerna 1: 437 av Thure Dahlberg och II:556, där jag var ensammotionär. I dessa motioner hade vi begärt en översyn av vår lagstiftning i de stycken som rör barns medborgarskap i de fall då den ena föräldern är utländsk medborgare och den andre svensk samt barnen i fråga är födda och bosatta här och sålunda känner sig som svenskar — de tror också i de allra flesta fall att de är det — men enligt vår medborgarrättslagstiftning är de ändå utlänningar. Frågan väckte mycket stor uppmärksamhet både i pressen och, naturligtvis, bland alla de människor som beröres av dessa frågor. Debatten i riksdagen — och i synnerhet här i andra kammaren — var också mycket engagerad. Åtskilliga talare uttryckte sin oro, för att inte säga sin häpnad, över att vår situation som invandrarland med alla de problem som därmed sammanhänger inte hade påverkat första lagutskottet till ett mera positivt ställningstagande till det i motionerna framförda önskemålet om en översyn av medborgarlagstiftningen. Första kammaren följde ända utskottets förslag om avslag på motionerna, medan andra kammaren tog en mycket klar ställning för motionskravet om översyn av lagstiftningen. Röstsiffrorna blev 119 mot 65. Jag nödgas relatera detta, herr talman, eftersom det finns ett visst samband med det och med interpellationen i dag. ningstagande i frågan måste ju bli att motionskravet skulle komma igen. Det gjorde det också redan första motionsdagen, den 12 januari i år, och motionen är i denna kammare undertecknad av 24 ledamöter från fyra olika partier. Behandlingen av detta motionspar, I: 16 och II: 65, har emellertid av första lagutskottet uppskjutits till höstsessionen. Enligt vad jag erfarit har man gärna velat höra statsrådets svar på fröken Bergegrens och fröken Mattsons interpellationer, som ju gäller samma fråga i båda kamrarna, innan utskottet tar ställning. Och då jag vet, hur ytterligt sällsynt det är att ett utskott ändrar sitt ställningstagande i en fråga, har statsrådets svar i dag ett mycket stort intresse för frågans vidare behandling. Nu vill jag på intet sätt ens antyda att den ärade interpellanten, som ju tillhör nämnda utskott, liksom interpellanten i första kammaren, inte skulle vara intresserad av en lösning på de problem frågan gäller. Jag vet nämligen att fröken Bergegren den 24 januari i år väckte en motion i Europarådet — nyss omnämnd av henne själv — vilken syftade till att på vidare basis komma till rätta med en del av de problem som kan uppstå då människor av olika nationaliteter bildar familj och där slitningar sedan uppstår — ofta med rena kidnappningen av barnen som följd. Jag vet alltså detta, men man kan ju se saker och ting ur olika synvinklar och bedöma svårigheterna och vägarna till en lösning av problemen på olika sätt. Då det gäller det lagbrott som kidnapping innebär har jag den uppfattningen att man inte löser det problemet genom en ändring av medborgarrättslagstiftningen i ett enskilt land. Det är helt enkelt ett lagbrott, och där delar jag fröken Bergegrens uppfattning om önskvärdheten av samarbete i långt vidare sammanhang för att komma till rätta med det problemet. De rent sociala sidorna av medborgarrättsproblemet, som statsrådet berör 1 sitt svar, har inte varit det primära för mig i detta sammanhang, även om dessa delproblem är synnerligen viktiga. Jag anser nämligen att de problemen kan lösas genom en generösare sociallagstiftning, på det sätt som vi i många hänseenden redan har gjort i vårt land. Nej, det primära för mig har varit och är alltjämt att de barn, som föds, lever och bor i detta land, som går i skola här, som får sin fortsatta utbildning här och vilkas ena förälder — vare sig det är modern eller fadern — är svensk medborgare, också får medborgarrätt i detta land, som ju är deras hemland. Jag tror inte att vi når detta resultat utan ändring av vår medborgarrättslagstiftning. Jag tror heller inte att vi har tid att invänta en lösning av problemet på europeisk eller knappast ens nordisk basis — jag anser nämligen att denna fråga brådskar. Vi har i vårt land flera tiotusental barn och ungdomar som är, eller rätt snart kommer upp i de känsliga tonåren och som är svenskar men ändå enligt lagen utlänningar. Ingen människa svävar väl i dag i okunnighet om vad minoritetskänsla och känsla av främlingskap innebär för den enskilde och vad det kan innebära också för samhället. Det är alltså detta, herr talman, som har varit och är det primära för mig och för alla mina medmotionärer i detta sammanhang vid årets riksdag. Jag anser att vår lagstiftning i detta avseende faktiskt innebär en diskriminering av en del av vårt folk liksom den är en klar diskriminering av kvinnan i hennes egenskap av förälder. Statsrådet redogör i sitt svar för de möjligheter som barn och ungdomar i denna situation har att erhålla medborgarrätt i sitt hemland Sverige. Statsrådet säger att det är möjligt att inom ramen för vår nuvarande medborgarskapslagstiftning tillämpa en generös praxis i dessa ärenden och att denna möjlighet utnyttjas. Det verkar således som om det 1 dag skulle vara en mera generös tilllämpning av bestämmelserna då det gäller självständig naturalisation av barn och ungdom än det var för ett år sedan. Jag fick nämligen då den uppgiften av en ansvarig tjänsteman, att det hörde till undantagen att man medgav naturalisation för barnet, om saken inte samtidigt var aktuell för fadern. Att denna uppgift överensstämde med det verkliga förhållandet kunde också lätt konstateras. Statsrådet förklarar ju också att det är vanligast att barnet upptages till svensk medborgare tillsammans med utländsk fader eller moder och att detta numera är möjligt redan efter fem års hemvist i Sverige. Men — och det tycker jag är ganska viktigt i detta sammanhang — fadern måste alltså bli svensk medborgare och därmed avstå från medborgarskapet i sitt eget hemland, om hans barn skall få medborgarrätt i det land som är deras hemland. Måste vi alltjämt vidhålla detta krav? Det är ju ändå barnets medborgarrätt det är fråga om. Och det kan ju också vara på det sättet att fadern har så starka bindningar till sitt hemland att han gärna vill ha kvar sitt medborgarskap där. Och även om tillämpningen av lagen skulle vara så generös, herr talman, som man kan frestas att tro om man här hastigt lyssnar till statsrådets svar, måste det ändock alltjämt till ett ansökningsförfarande för erhållande av medborgarrätt när det gäller tiotusental unga människor i detta land, som egentligen är svenskar. Det är detta som jag anser vara djupt diskriminerande, ty det är i många sammanhang inte samma sak att vara naturaliserad medborgare som att vara infödd medborgare. Statsrådet kommer sedan i sitt svar in på det dubbla medborgarskapet och meddelar att regeringen inom kort kommer att föreslå riksdagen att godkänna en inom Europarådet upprättad konvention, som syftar till att begränsa fö rekomsten av flerfaldiga medborgarskap. Detta kan givetvis vara riktigt när det gäller vuxna människor. Men när det gäller barn och ungdom under 18 år, som befinner sig i den situation jag här har talat om, hoppas jag verkligen att man inte genom denna konvention helt stänger möjligheten för oss i Sverige att godkänna det dubbla medborgarskapet för dem, upp till exempelvis 18 års ålder. Jag anser att de själva då bör ha möjlighet att välja sin faders eller moders medborgarskap. Statsrådet nämner i sitt svar en del länder — Bulgarien, Jugoslavien m.fl. — där man inte obetingat föreskriver förvärv av faderns medborgarskap för utomlands fött barn, vilkets mor har främmande medborgarskap. Han säger att barn i äktenskap mellan svensk kvinna och man från något av dessa länder enligt svensk medborgarskapslagstiftning torde bli svensk medborgare vid födelsen, om denna äger rum här i landet. Herr talman! Vi kunde förra våren, när denna fråga var aktuell i riksdagen, läsa i tidningarna om just sådana äktenskap där fadern hörde hemma i något av dessa länder och barnen således faktiskt var statslösa — detta utan att föräldrarna hade en aning om förhållandet, förrän det eventuellt blev fråga om någon utlandsresa och barnet inte kunde få vare sig svenskt eller utländskt pass. Barnet hade på pastorsexpeditionen blivit inskrivet på faderns medborgarskap utan något som helst resonemang med föräldrarna. Det är ju så det går till. Följaktligen vet föräldrarna i de allra flesta fall inte ens om, att deras barn är utlänningar eller t.o.m. statslösa. Jag skulle vilja fråga statsrådet, om det till våra pastorsexpeditioner har utgått något meddelande, som ger den personal som arbetar där kännedom om dessa problem och därmed gör det möjligt för dem att hjälpa föräldrarna. Avslutningsvis säger statsrådet att det för närvarande inte är aktuellt att från regeringens sida ta initiativ till ytterligare internationella överenskommelser på medborgarrättens område. Jag måste givetvis beklaga detta, eftersom Sverige i så hög grad är ett invandrarland, men jag hoppas att det inte innebär att statsrådet anser att en Översyn av vår svenska medborgarskapslagstiftning är obehövlig. Jag har i varje fall inte velat tolka statsrådets svar på det sättet.

Herr talman! Fru Rosa Svensson har i år liksom i fjol hållit ett utomordentligt upplysande anförande i denna fråga. Det skulle kanske inte behöva sägas mer, men för att visa att verkligen många är engagerade vill jag inte underlåta att delta i denna diskussion. När jag såg att fröken Bergegren och fröken Mattson hade väckt interpellationer i denna fråga tänkte jag omedelbart: Nu har de kommit på bättre tankar, nu känner de litet samvetskval för att de i fjol förhindrade att barn i äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man i Sverige får leva på samma villkor som helt svenska barn. Uppenbarligen var det inte så. Fröken Bergegren vill fortfarande ha en diskriminering och anser, att ett barn av främmande nationalitet — som hon kallar en svensk kvinnas barn, fött i Sverige — egentligen inte har någon olägenhet av den. Justitieministern vitsordade, att det finns en del sociala förmåner, som dessa barn inte får, till skillnad från andra barn i Sverige. Jag märker, att justitieministern glädjande nog inte har den inställning, som interpellanten visade i diskussionen i fjol, då hon menade att dessa barn ju ändå fick gå i grundskola och kunde få socialvård och att det då inte var så mycket att säga om saken. Justitieministern anser däremot, att man både bör och kan gå längre för att skapa jämställdhet i fråga om sociala förmåner. Svaret är ändå kringgående, om man ser till de missförhållanden, som måste ligga i botten för interpellationen. Svaret utlovar en konvention mot flera medborgarskap, utlovar FN-initiativ för statslösa och lovar att fäder från nordiska länder skall kunna skiljas från andra utländska fäder och kanske kunna få medborgarskap snabbare och därmed också deras barn få en bättre förtur. Om modern inte gifter sig med barnets far vägras barnet naturligtvis inte att bli svensk medborgare det är upbenbarligen själva giftermålet med en utlänning som fortfarande är diskriminerande. Jag tror att det ligger en stark fördom bakom denna inställning. Om bara fadern är skötsam, säger justitieministern, kan han få svenskt medborgarskap efter fem år, och då blir barnet också värt att ta upp i den svenska gemenskapen. Men om fadern är mindre skötsam, får barnet sota härför — då kan det inte bli svensk medborgare. Hur bra modern än är, är barnet inte värt att bli svensk medborgare. Tanken är djupt inhuman. Det borde vara på tiden att göra slut på denna konventionella främlingsmotvilja. Jag vill inte skylla justitieministern för att hysa en sådan känsla, ty han har inte gått in på den frågan, men jag spårade den hos interpellanten och hos dem, som i fjol gick emot ett förslag till ändring — i denna kammare lyckades de inte, ty här segrade de som ville ha en modernare syn, men i första kammaren lyckades de. Att en mor skall behöva hos polisen begära främlingspass och uppehållstillstånd för sitt eget i Sverige födda barn måste vara otidsenligt. Justitieministern påpekade, att om fadern är från något av de de socialistiska länderna, får barnet inte hans medborgarskap — fru Svensson har redogjort för hur det går i många sådana fall. Men om fadern är från någon av de fascistiska dikta turerna, om han är grek eller spanjor, måste barnet tillhöra en sådan nation; då kan barnet inte godtas som svenskt. Det är kanske för mycket begärt, att fröken Bergegren skall engagera sig för att häva diskrimineringen av ett litet barn till en svenska, som varit nog fördomsfri att gifta sig med en utlänning. Men vi som i Stockholm lever i daglig kontakt med flyktingar och inflyttad utländsk arbetskraft — och det gör vi i Stockholms arbetarkommun — förstår inte, att deras barn med svenska flickor skall betraktas som främlingar och behandlas sämre än helt svenska barn. Jag vet, att justitieministern kan resa en del invändningar mot mitt engagerade sätt att tala härom, men justitieministern kan inte resa invändningar i sak. Jag kan inte tro, att vare sig interpellanten eller justitieministern kan påstå, att det är just att anse att barnet till en svensk flicka, som gifter sig med en grek, inte är lika mycket värt som ett svenskt — gifter hon sig inte, kan det däremot godkännas. Eftersom jag själv snart kan bli mormor till ett sådant barn, kan jag föreställa mig, hur jag skall behöva be om tillåtelse för att flytta till en annan ort och ha ungen med mig där. Jag kan föreställa mig, att andra tycker, att det barnet skall behandlas sämre; men begär inte, att de som ser det på nära håll, skall tycka det! Här måste vi få en ny syn. Det är ledsamt, att de, som är engagerade i arbetet för lika villkor, ett ögonblick kan vilja ha kvar denna diskriminering.

Herr talman!

Det är svårt att se hur man på detta område skall kunna göra någonting annat än söka sig fram via internationella överenskommelser, och i det avseendet håller vi nu på att få ett bättre tillstånd. Som framgick av svaret är lagstiftningen i Östeuropa numera sådan, att barnen i de exempel, som anförts, från början blir svenska medborgare. Meddelande härom har gått ut från centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden, och detta bör så småningom tränga igenom. När det gäller Västeuropa gör denna europarådskonvention det möjligt för flertalet länder att ge barnen svenskt medborgarskap utan att barnet behöver få det dubbla medborgarskapet med. dess olägenheter. Det är riktigt att så inte blir fallet med ett barn som har en spansk fader.

Ett av fru Erikssons exempel måste bygga på ett missförstånd. Fru Eriksson tog nämligen exemplet, att en svensk kvinna föder ett barn utom äktenskapet och fadern är en utländsk man — i detta fall en grek. På grund av att modern är ogift blir det barnet svensk medborgare. Om kvinnan sedan gifter sig med den grekiske mannen får barnet även grekiskt medborgarskap, men det förlorar inte sitt svenska medborgarskap. I denna situation får barnet alltså dubbelt medborgarskap, trots att vår lagstiftning egentligen syftar till att undvika det. Fröken Bergegren ansåg sig kunna konstatera att en generösare praxis numera tillämpas. Jag kan vitsorda att det är riktigt. Jag handlade personligen alla medborgarskapsärenden fram till den 11 november förra året. Det råder inget som helst tvivel om att det inte var bara undantagsfall som vi tog upp; vi behandlade även andra fall. I debatten har också de komplikationer berörts som uppstår när det blir slitningar i äktenskapet och den utländske fadern kidnappar barnet och lämnar landet. Detta är en besvärlig situation, ty i allmänhet har fadern då sett till att barnet införts i hans pass; barnet har alltså inte eget pass som man i förväg kan ta hand om. Men genom riksdagsbeslutet förra året om förändringar i föräldrabalken gäller från den 1 januari i år vissa regler som gör, att man mycket snabbt kan ingripa och försöka förhindra det hela före gränspassagen.

Herr talman! Jag vet att fru Erikssons hjärta klappar varmt för alla människor som befinner sig i minoritet eller blir illa behandlade, och det har jag all respekt för. Men jag har litet svårt att förstå fru Erikssons angrepp på mig, ty jag har inte den inställningen att barn av utländska föräldrar skulle diskrimineras. Det är inte det som är motivet för mitt ställningstagande. Vad jag menar är att om vi skall söka en lösning på detta problem skall vi göra det på ett sätt som verkligen blir till nytta för barnet. Och ett ensidigt beviljande av medborgarskap från svensk sida är inte alltid till fördel för barnet. I den mån det kan vara det bör vi vara generösa, och jag tror att den nya svenska medborgarskapslagstiftningen ger oss stora möjligheter att vara generösa i de fall det verkligen behövs. Jag tycker inte att vi skall säga att det är diskriminerande att ha ett annat medborgarskap. I detta fall gäller det ju barn som har föräldrar av två nationaliteter. Vi måste också ta hänsyn till den andra förälderns känslor. Det är inte sagt att den utländske fadern eller modern betraktar det medborgarskap som barnet har såsom diskriminerande. Vi kan inte dra några generella regler, ty i sista hand måste det ju ändå bli föräldrarnas sak att avgöra vilket land barnet skall tillhöra. För barn som växer upp här i landet blir det väl helt naturligt att man söker medborgarskap här, men det kan också finnas goda skäl för att föräldrarna önskar att barnet skall få medborgarskap i den andra förälderns hemland. Jag tror att vi i grund och botten är ense om att vi skall vidtaga alla åtgärder vi kan för att skapa så likvärdiga villkor som möjligt för alla barn här i landet, men vi kanske har delade uppfattningar om vilka vägar som är möjliga att gå. När det gäller att lösa dessa frågor får vi kanske inte tänka så mycket rent känslomässigt på hur man reagerar vid första ögonblicket, utan det viktiga är att se till att vi finner lösningar som blir hållbara och till gagn för barnet i det långa loppet. Sådana lösningar kan vi endast nå genom samverkan på det internationella planet.

Herr talman! Vi skall också komma ihåg en annan sak när vi resonerar om dessa frågor. Det är att medborgarskapslagstiftningen har kommit till efter ett intimt samarbete mellan de nordiska länderna. Det var kommittésamarbete, det var överläggningar på departementsplanet, och för första gången hände det att man också hade överläggningar på det parlamentariska planet, nämligen mellan de olika parlamentsutskotten. Enligt Helsingforsöverenskommelsen skall vi inte ändra gemensam lagstiftning utan överläggningar med de andra länderna. Det framgår av interpellationssvaret att vi på svenskt initiativ haft överläggningar för att underlätta naturalisation av barn, vars ena förälder tillhör annat nordiskt land. Men vid dessa överläggningar visade det sig också att man i de andra länderna inte var intresserad av att ta upp en principdiskussion om medborgarskapslagstiftningen.

Herr talman! Här talar vi om diskriminering och vi talar om dubbelt medborgarskap. Vi accepterar dock det dubbla medborgarskapet i så många fall. Om exempelvis en svensk man gifter sig med en amerikansk kvinna, godkänner vi det dubbla medborgarskapet för deras barn eftersom barn till amerikansk medborgare alltid får amerikanskt medborgarskap oavsett om det är fadern eller modern som är amerikansk medborgare och oavsett var någonstans i världen detta barn föds. Detta borde väl säga oss någonting även om vi inte behöver acceptera allt som är amerikanskt. Jag vill citera ur ett anförande här i riksdagen under förra året: »Vid parallellen till det fall där barnets moder är svensk och fadern är utlänning är förhållandet det omvända: nämligen där fadern är svensk och modern utlänning. I ett sådant äktenskap blir barnet utan vidare svensk medborgare. Alltså blir utländska kvinnors barn svenska medborgare och svenska kvinnors barn utlänningar, om föräldrarna är gifta.» Detta är betecknande, och jag tycker inte att vi skall ha kvar en dylik diskriminering i svensk lagstiftning.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat chefen för jordbruksdepartementet om han anser nuvarande bestämmelser tillfredsställande när det gäller att på ett från sanitär synpunkt godtagbart sätt trygga bortforsling och tömning av muddermassor och — om så inte är fallet — om han överväger några initiativ i syfte att skärpa dessa bestämmelser samt att säkerställa en effektiv kontroll över deras efterlevnad. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Lorentzons fråga synes närmast ha aktualiserats av en ansökan till vattendomstol att i visst vattenområde få utsläppa muddermassor, som i varje fall delvis består av fast avfall. På en sådan åtgärd är bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen tillämpliga. Bestämmelserna, som enligt kapitelrubriken handlar om avloppsvatten, gäller uttryckligen även »utkastande, utsläppande eller uppläggande av fast avfall från samhälle eller fastighet så, att vattendrag, sjö eller annat vattenområde därav kan förorenas». För att uppmuddrade avfallsmassor från industri skall få utsläppas i ett vattenområde gäller enligt lagen att olägenhet av någon betydelse inte får uppkomma. Dessutom skall hänsyn tas till vad som är ekonomiskt rimligt. Lagen ger också möjlighet att vägra utsläpp i ett vattenområde om annan lämpligare och mindre känslig utstjälpningsplats kan användas utan oskäliga kostnader. Av detta framgår, att gällande lagstiftning ger möjlighet att komma till rätta med föroreningar av tippmassor i de fall åtgärden blir föremål för vattendomstols prövning. Det har också förekommit att domstol vägrat tillstånd till utsläppande av muddermassor på grund av de olägenheter som skulle uppkomma. Vad jag nu har sagt utesluter emellertid inte att en översyn av bestämmelserna på området kan vara motiverad. Bestämmelserna är nämligen ganska svåröverskådliga. Statens naturvårdsverk har i en framställning till Kungl. Maj:t den 10 januari 1968 begärt en översyn av vissa delar av 8 kap. vattenlagen och föreslagit att denna översyn sker i samband med beredningen av immissionssakkunnigas förslag till immissionslag. Naturvårdsverket berör i sin framställning bla. problemen med muddring och tippning från vattenvårdssynpunkt. Framställningen har remissbehandlats. Vid den beredning av immissionssakkunnigas förslag som nu pågår inom justitiedepartementet undersöks även möjligheten att göra en översyn av vattenlagens bestämmelser om vattenförorening. Vad resultatet härav kan bli är det emellertid för dagen för tidigt att uttala sig om. Det problem som herr Lorentzon tar upp är endast en begränsad del av de aktuella miljövårdsfrågorna. Inom regeringen följer man dessa frågor med stort intresse. Sålunda har åtgärder vidtagits för att samordna och intensifiera forskningen på området. En ändamålsenlig organisation för övervakning och tillsyn har byggts upp. En genomgripande översyn av planväsendet i syfte att göra den översiktliga planeringen effektivare förbereds. Som jag nyss nämnde pågår arbetet med en lagstiftning på grundval av immissionssakkunnigas förslag och avsikten är att den nya lagstiftningen skall träda i kraft den 1 juli 1969.

Herr talman! Då min partivän herr Lorentzon på grund av sjukdom är förhindrad mottaga interpellationssvaret, har jag ombetts att göra detta. Jag tackar statsrådet Kling för svaret. Jag tar fasta på statsrådets uttalande i svaret att det, även om gällande lagstiftning ger möjlighet att komma till rätta med föroreningar av tippmassor, inte är uteslutet att en översyn av bestämmelserna på området kan vara motiverad. Jag vill nog instämma i påståendet att nuvarande lagstiftning skulle kunna vara tillämplig på sådana här förhållanden. Här erinras om 8 kap. vattenlagen. Likväl bryts mot dessa bestämmelser, de är inte klara nog för att kunna utnyttjas. En översyn är alltså påkallad. I det fall som interpellanten har byggt sin interpellation på har Nedre Norrbygdens vattendomstol tidigare medgivit att muddermassor får tömmas inne i Örnsköldsviksfjärden. Interpellanten uttalade farhågor för att, trots alla de opinionsyttringar i saken som har före Farhågorna i interpellationen besannades. Sedan interpellationen väckts har nämligen vattendomstolen på nytt medgivit att man får tömma muddermassor. Domstolsutslaget har överklagats av naturvårdsverket. Det är alltså mycket tydligt att den översyn av lagbestämmelserna som statsrådet talar om — lagbestämmelser som han betecknar som ganska svåröverskådliga — bör komma till stånd. Framför allt är det nödvändigt när det gäller den kvicksilverspridande industrin. Där måste finnas bestämmelser som utesluter alltför, skall vi säga subjektiva bedömningar och generositet i uttolkningen av bestämmelserna. Justitieministern tar också upp frågan om kontrollen av bestämmelsernas efterlevnad. Naturvårdsverkets åtgärd att överklaga Nedre Norrbygdens vattendomstols dom i det åberopade målet är onekligen ett positivt inslag i den eljest ganska trista bilden inom detta område. Det är, anser jag, befogat att tala om en trist bild, när ett centralt statligt verk nödgas ingripa. Det aktualiserar enligt min mening hela frågan om vattendomstolarnas uppgifter och om ett eventuellt överlämnande av vattendomstolarnas uppgifter till naturvårdsverket.

Jag vill därför ta fasta på den passus i statsrådets svar som nämner att en ändamålsenlig organisation för övervakning och tillsyn har byggts upp. Den är behövlig, och personligen tror jag mycket på naturvårdsverkets både ambition och förmåga.

Jag ber med detta, herr talman, att än en gång få tacka statsrådet för interpellationssvaret.
Herr talman! Anledningen till att det inte var möjligt att få fram den här nya lagstiftningen till den 1 juli i år var att det uppstod stor tveksamhet om man verkligen, såsom immissionssakkunniga hade föreslagit, borde överlämna ifrågavarande ärenden enligt immisionslagen till vattendomstolarna eller om man inte hellre borde tillämpa ett koncessionsförfarande. Det är helt enkelt detta som föranlett dröjsmålet.
Herr talman! Herr Mundebo har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta
Herr talman! Herr Haglund har frågat mig om regeringen överväger att ta något initiativ till att en tillfredsställande offentlig redovisning kommer till stånd om hur de olika partierna finansierar sin verksamhet. Frågan om offentlig redovisning av de politiska partiernas finansiering har utretts i början av 1950-talet av särskilda sakkunniga, partifinansieringssakkunniga, och den har också be handlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen. Det är utan tvivel av väsentligt intresse för väljarna att de får kännedom om vilka organisationer, företag och intressegrupper som ger ekonomiskt stöd till olika partier som tävlar om regeringsmakten. Den offentliga debatt som förts i detta ämne på senare tid har lett till att vissa intressanta upplysningar har nått allmänheten. Informationen till allmänheten är emellertid fortfarande bristfällig. Frågan kan lösas genom lagstiftning eller genom överenskommelse mellan partiledningarna. Mot tanken på att genom lagstiftning ålägga de politiska partierna att redovisa hur de finansierar sin verksamhet har brukat invändas dels att en redovisningsskyldighet lätt skulle kunna komma i konflikt med valhemligheten, dels att det är svårt att utforma lagregler i ämnet som inte kan kringgås. Dessa invändningar har hittills ansetts ha visst fog för sig. Riksdagen har för flera år sedan efterlyst en överenskommelse mellan partiledningarna om tillförlitliga ekonomiska redovisningar som tillåter jämförelser mellan partierna. Som alla vet har det parti jag företräder inga som helst betänkligheter mot att medverka till en sådan överenskommelse, men jag måste med beklagande konstatera att beredvilligheten inte är lika stor på alla håll. En frivillig lösning av redovisningsfrågan i överensstämmelse med riksdagens önskemål är enligt min mening att föredra. Men jag vill inte utesluta att man kan nå vissa resultat genom lagstiftningsåtgärder utan att inkräkta på valhemligheten eller andra demokratiska värden. Denna fråga kommer att undersökas närmare i lämpligt sammanhang.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Detta svar är ett berömvärt koncentrat av vad som förekommit och vilka åtgärder som har vidtagits i fråga om finansieringen av de politiska partiernas verksamhet. Alla känner vi ju till den utredning som gjordes av partifinansieringssakkunniga i början av 1950-talet. Inom vårt parti har vi sedan vid många tillfällen aktualiserat denna fråga i motioner och interpellationer. Resultatet av detta har jag delvis angivit i min interpellation, där jag bl.a. citerade vad konstitutionsutskottet skrev i sitt utlåtande nr 15 år 1966. Jag skall här be att få upprepa en del av detta citat: »Skulle emellertid svårigheter uppkomma för partierna att åstadkomma överenskommelser, borde det ankomma på Kungl. Maj:t att överväga, om något initiativ borde tagas i syfte att främja en lösning.» Utskottet hemställde — som jag också har nämnt i interpellationen — att riksdagen måtte ge Kungl. Maj:t till känna vad sålunda anförts. Detta bifölls. Detta var en av anledningarna till att jag framställde min interpellation. Av svaret framgår också att statsrådet alltjämt anser att en frivillig överenskommelse vore den mest önskvärda och bästa lösningen. Även på den punkten delar jag herr statsrådets uppfattning. Men jag vill ge uttryck för några förhoppningar om och ange några skäl för att man kan tro på en offentlig redovisning. Jag menar nämligen att man kan tro på en frivillig överenskommelse. De borgerliga partierna lägger ju i dagen en aktningsvärd aktivitet både här i riksdagen och i den offentliga debatten, och de har nu ganska effektiva och aktiva partioch riksdagskanslier. Det borde därför inte saknas personella eller andra resurser för att göra en redovisning om de olika partiernas sätt att finansiera sin verksamhet. Det är en av orsakerna till att jag fortfarande tror på en offentlig redovisning. För det andra — och med det skall jag sammanfatta vad jag tänkt säga — kan man ställa ännu större förhoppningar till beredvilligheten till en offentlig redovisning därför att det nu lämnats uppgifter om det naturliga sambandet mellan näringslivet och de borgerliga partierna. Jag syftar naturligtvis här på de uppgifter som lämnats vid ASEA:s bolagsstämma om ett anslag på en halv miljon kronor och även på uppgifterna i Åke Ortmarks bok »Maktspelet i Sverige». Jag har utgått från att om de uppgifterna inte var riktiga, så skulle det ha varit en ambition hos de borgerliga partierna att vederlägga dem. Ortmark skriver bl.a. i kapitlet »Huvudfrågor», med underrubriken »Kampen om regeringsmakten»: »Storföretagsamheten är ett borgerligt maktcentrum, om man så vill ett utpräglat högercentrum. Storföretagsamheten har haft samma betydelse för de borgerliga partierna som LO för socialdemokratin.» Jag hoppas att Ortmark har rätt. Jag hoppas det främst därför att vår parlamentarism och demokrati då skulle vinna i klarhet, samtidigt som det skulle underlätta för enskilda medborgare att ia definitiv ställning till frågan: Socialdemokrati eller borgerlig regim och inriktning i framtiden? Inom arbetarrörelsen är vi nämligen stolta över att kunna säga att bakom det socialdemokratiska partiet står den svenska fackföreningsrörelsen, fackförbunden och LO. Alla vet ju också att LO har satsat 2,9 miljoner till valrörelsen. Skogsarbetareförbundet har satsat 100 000 kronor, vilket är det största anslag man någonsin beviljat till arbetarrörelsen och vårt parti. Skulle det inte vara en styrka också för de borgerliga partierna att kunna säga till den svenska väljarkåren och den stora allmänheten att bakom oss i valrörelsen står det svenska näringslivet, t.ex. Arbetsgivareföreningen och Sveriges industriförbund? Då skulle vi få två klara linjer i vårt parlamentariska system och i vår debatt inför valrörelsen, vilket skulle underlätta för väljarna att ta ställning. Det är dessa önskemål som jag har knutit till resonemanget om en frivillig redovisning, och med den förhoppningen tackar jag än en gång för svaret på min interpellation.

Herr talman! Herr Haglund konstaterade att de förhandlingar mellan partierna, som man talade om i konstitutionsutskottet för rätt länge sedan, inte har kommit till stånd. Vi kan väl säga att skrivningen i utskottets utlåtande den gången innebar att initiativ skulle tas från regeringspartiets sida eller från Kungl. Maj:ts sida. Om det gäller informella förhandlingar om Ööverenskommelser är ju detta regeringspartiets sak snarare än Kungl. Maj:ts. Herr Haglunds yttrande innebär alltså i själva verket en kritik mot regeringspartiet och dess ledning för att initiativ till sådana förhandlingar inte tagits. Enligt min mening finns det fortfarande anledning att ställa vissa frågor till regeringspartiet beträffande storleken av dess inkomster. Det förhåller sig inte så som justitieministern säger i svaret, att regeringspartiet lämnat ingående uppgifter härom, medan man inte skulle ha gjort på samma sätt inom andra partier — beredvilligheten att lämna uppgifter skulle där inte ha varit lika stor. Får jag fråga justitieministern: Kunde vi inte till att börja med få reda på storleken av de samlade utgifter som regeringspartiet hade under 1966 för sin verksamhet inklusive valrörelsen? Vi har kunnat läsa i Dagens Nyheter att partiet centralt disponerade 19 miljoner kronor. Men till detta kommer ju betydande belopp som disponerats regionalt och lokalt. Från folkpartiets sida har vi upplyst om de totala inkomsterna — alltså även om inkomsterna på det lokala planet. Men vi saknar ännu kunskap om hur stora de samlade socialdemokratiska inkomsterna var under år 1966. Jag tycker att justitieministerns uttalande automatiskt skulle få till konsekvens att han gav upplysning om denna siffra. Då bör han emellertid också nämna något om omfattningen av det stöd som ges genom att fackföreningsrörelsen ställer arbetskraft till förfogande. Alltså: Hur många månader har hur många människor, avlönade av LO och fackförbunden, till dominerande del varit sysselsatta på arbetstid med valarbete o..d.? Därom vet vi fortfarande ingenting. Jag tycker det finns anledning slå fast detta, att folkpartiet har i stort sett lämnat en redovisning över de totala kostnaderna, medan socialdemokratin icke lämnat någon motsvarande redovisning. Herr Haglund förvånade mig genom att hänvisa till Åke Ortmarks siffror. Dessa siffror har inte blivit vederlagda, sade herr Haglund. Men vi inom folkpartiet har ju redovisat att den största posten i vår budget var anslag från staten — det rörde sig om 42 procent. Därnäst kom, framgår det av vår redovisning, medlemsavgifter, smärre in samlingar bland sympatisörer, tombolor och lotterier med ungefär 32 procent och sedan, som den minsta posten, insamlingar från medelstora och större företag med 27 procent, d. v. s. ungefär fjärdedelen av budgeten. Åke Ortmarks siffror saknar, såsom framgår av dessa uppgifter, all kontakt med verkligheten. Hur är det möjligt att herr Haglund kunnat undgå att observera detta? åke Ortmark talar om bidrag på 5 miljoner bara från en enda grupp inom näringslivet, när vi har redovisat att totalbeloppet för insamlingar från medelstora och större företag — från alla håll — var 2,7 miljoner. — Att Åke Ortmark fortsätter att trycka sina helt ovederhäftiga siffror innebär ju att ingen människa hädanefter kommer att bry sig om någon siffra som härstammar från honom. Jag är emellertid glad att herr Haglund gav mig tillfälle att här påvisa hur man fortsätter att sprida helt lögnaktiga siffror. Jag skulle tro att en ordentlig redovisning från socialdemokratiskt håll skulle visa att partiets kostnader för år 1966 ligger någonstans mellan 30 och 40 miljoner kronor. Skulle det inte ha intresse att få fram en sådan siffra? Vår siffra är som sagt redovisad. Herr talman! Jag har emellertid begärt ordet inte främst för att påvisa detta utan för att hänvisa till en annan omständighet. Justitieministern säger i sitt svar: »En frivillig lösning av redovisningsfrågan i överensstämmelse med riksdagens önskemål är enligt min mening att föredra.» Det är bra; jag delar den uppfattningen. Men när herr Wedén för offentlig debatt har framlagt ett betydelsefullt förslag tycks detta inte bli föremål för någon närmare kommentar, ännu mindre något svar från den socialdemokratiska ledningen. Herr Wedén, folkpartiets ordförande, har sagt följande offentligt: »Det finns enligt vår mening skäl för att en ny utredning även Ööverväger ett system enligt vilket partierna skulle avstå från alla slag av bidrag från företag, ekonomiska föreningar, fackliga och andra organisationer samt Övriga juridiska personer. Vi reser ingen invändning häremot om 'andra partier är beredda att förfara på samma sätt.» Det vore av stort intresse att höra om justitieministern vill ställa i utsikt ett positivt socialdemokratiskt intresse för en Överenskommelse, vilken som nämnt måste innebära att även fackliga organisationer upphör att ge bidrag. Den bör naturligtvis vara effektiv. Resonemangen skulle kunna gälla frågan hur man uppnår tillräcklig effektivitet.

Inte tar väl socialdemokratin ställning i en viss fråga på grund av att ni får bidrag? Nej, försök att binda ihop bidrag med ståndpunkter tillhör ett slag av argumentation som man på socialdemokratiskt håll enligt min mening bör hålla sig för god att fortsätta. För vår del har vi hela tiden hävdat att det inte får finnas något samband mellan ekonomiska bidrag å ena sidan och de ståndpunkter som vi intar å andra sidan. Herr talman! Jag anser att herr Wedéns förslag till en lösning av dessa problem är ytterst betydelsefullt. Det skulle bl.a. sanera den demokratiska debatten här i landet på ett välkommet sätt. Jag efterlyser från regeringshåll kommentarer och besked, huruvida man är villig att närmare resonera om en lösning av frågan efter sådana linjer.

Herr talman! Egentligen finns det inte alls någon utbredd motvilja mot att redovisa vilka små resurser ett parti har. Folk inbillar sig att vi har så mycket pengar att röra oss med. Jag kan nämna att inom wvårt parti har både Stockholms-Högerns förbund och Stockholms läns högerförbund de senaste åren lämnat en allt utförligare redovisning. Men hur reagerar människor då? Många blir mycket förvånade över att det över huvud taget går att driva politiskt arbete med så små penningsummor; andra blir uppbragta ty de anser att valhemligheten står på spel, och det måste man ta hänsyn till. Varför reagerar man då på det sättet? Ja, det kan ytterst bero på att många människor i detta land är utsatta för andras otillbörliga påverkan för sin politiska uppfattnings skull. Det är särskilt allvarligt när detta till och med övergår i rena trakasserier. Vi har många exempel härpå, och jag har förståelse för dessa människors krav på att allt skall göras för att valhemligheten skall bevaras. Till detta hör tyvärr frågan om kollektivanslutningen; denna odemokratiska företeelse är en grundorsak till många människors stora skepsis mot en helt öppen redovisning. Det är bl.a. en uppgift i justitieministerns svar som jag finner vara av intresse. I det sista stycket säger justitieministern att »man kan nå vissa resultat genom lagftiftningsåtgärder utan att inkräkta på valhemligheten eller andra demokratiska värden». Jag skulle vara tacksam om justitieministern ytterligare kunde belysa hur detta möjligen kunde gå till.

Herr talman! Herr Ohlin ställde vissa konkreta frågor till mig, och jag skall besvara dem så gott jag kan på rak arm. Jag har givetvis inte något siffermaterial med mig här, men herr Ohlin vet lika väl som jag att i partiets årsberättelse redovisas inkomster och utgifter. Detsamma är fallet med partidistriktens och arbetarkommunernas årsredogörelser. Där finns alltså ett rikhaltigt material. Herr Ohlin efterlyste något initiativ från regeringen för överläggningar om en överenskommelse på detta område. Jag misstar mig nog inte om jag säger att vi tog upp sådana frågor i samband med de överläggningar som ägde rum innan partistödet infördes. kan jag närmast säga följande: Inom det socialdemokratiska partiet redovisar vi samarbetet mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Vi kan gå med på att företagen skall ha samma rätt att samarbeta med de partier med vilka de känner intressegemenskap; det är inte moraliskt förkastligt ur min synpunkt att de lämnar sådana bidrag. Men inom socialdemokratin hävdar vi bestämt att väljarna skall ha samma rätt till kunskap om de borgerliga partiernas relationer till företagsamheten som de har om det socialdemokratiska partiets relationer till fackföreningsrörelsen.

Herr talman! Till herr Ohlin vill jag säga att understödets storlek egentligen inte är huvudsaken, utan huvudsaken är huruvida det förknippas några villkor med bidragen och varifrån dessa kommer. För arbetarrörelsens del har detta aldrig varit någon svårighet; vi har publicerat i dagspressen vilka fackföreningar och vilka fackförbund som har lämnat anslag. Vi har även privata insamlingar bland partimedlemmarna, och resultaten av dessa redovisas i respektive verksamhetsberättelser. Jag kan givetvis stå här och säga att vår valrörelse ibland kostar 10 miljoner men att den ibland kostar 15 eller 20 miljoner, vad vet jag. Man måste nämligen summera ihop alltsammans, och skall man ta med allt det som högerledaren vid sitt besked i höstas sade att högern var villig att redovisa, så vet jag sannerligen inte vilka summor vi kommer upp till. Men jag kan lämna den konkreta upplysningen, att en valrörelse för oss i allmänhet kostar mellan 10 och 15 miljoner kronor. Det är det minsta. Men därtill kan man naturligtvis räkna in vad valrörelsen kostar i våra distriktsorganisationer, kretsorganisationer och lokalorganisationer. Det hela är alltså en fråga om hur långt ner i organisationen man skall gå. Om herr Ohlin vill, så kan vi presentera alla dessa siffror. Axel Iveroth sade inför ett politiskt seminarium i Västtyskland år 1964, att högern valåret 1966 skulle få 3,8 miljoner och folkpartiet 2,3 miljoner av, som det heter, juridiska personer, d.v.s. diverse företag och ekonomiska föreningar. Dessa uppgifter har jag hämtat från Dagens Nyheter den 1 oktober 1967. Vad vi syftar till är, som det tidigare sagts, en renlighetsåtgärd, som går ut på att man skall redovisa från vilka företag och från vilka personer pengarna kommer. Vad är det för märkvärdigt i det? Vi tycker inte alls att detia är någonting märkvärdigt, ty vi uppger det fullt öppet. Vi väntar alltså fortfarande på motsvarande redovisning från de borgerliga partierna.